Herr talman! Statsutskottet har under punkten 7 i sitt utlåtande nr 40 uttalat att utbyggnaden av de juridiska fakulteterna tills vidare bör ske inom ramen för nuvarande universitet och på nuvarande orter. Jag kan instämma i vad utskottet yttrar om att utbyggnaden bör ske inom ramen för nuvarande universitet, men däremot delar jag inte dess uppfattning vad gäller nuvarande orter och inte heller vad gäller omfattningen av kurserna.

Detta förslag har i första hand motiverats med studentsociala skäl. Utgifterna för studierna skulle bli mindre om studierna kunde förläggas till hemorten. Åtgärden skulle vidare i någon mån minska efterfrågan på studentbostäder i de övriga universitetsstäderna — bristen på sådana bostäder är som bekant ganska stor. Universitetskanslersämbetet har framhållit att med hänsyn till studerandeantalets snabba tillväxt måste det över vägas om inte den av fakulteterna meddelade undervisningen till vissa delar borde förläggas också till andra orter än befintliga fakultetsorter. Genom en sådan anordning skulle en viss dämpning av studerandetillströmningen till de existerande utbildningsenheterna kunna uppnås. Ämbetet tillsatte en utredningsman, som också skulle studera möjligheterna för en sådan decentralisering av den juridiska utbildningen. Vidare har konsistoriet vid Göteborgs universitet gjort framställning — till Kungl. Maj:t om att få anordna en undervisning som sträcker sig utöver den tidigare undervisningen, så att det sammanlagt skulle bli fråga om två terminer. Konsistoriet har t.o.m. försäkrat sig om anställning av lärarkrafter, och undervisningen avsågs omfatta utöver den propedeutiska kursen och kursen i företagsekonomi också ämnena rättshistoria och nationalekonomi. Universitetskanslersämbetet tillstyrkte förslaget men menade att det belopp som erfordrades inte var 48 000 kronor, som konsistoriet begärt, utan kunde nedbringas till 42 500 kronor. Som jag nyss nämnde förordade universitetskanslersämbetet en viss decentralisering av utbildningen, och jag instämmer i att en sådan kan vara lämplig. Vad Göteborg beträffar bör den ske genom att ifrågavarande kurs förlänges med ytterligare en termin. Detta skulle vara till gagn för studenterna. Undervisningen borde anordnas som försöksverksamhet och organisatoriskt vara knuten till den juridiska fakulteten i Lund, vilken liksom rektorsämbetet vid Lunds uinversitet uttalat sitt stöd för förslaget. Mot bakgrund av att utbildningen endast var beräknad för ett studerandeantal om cirka 50 studenter och att den totala kostnaden inte uppskattades till mer än mellan 42 000 och 48 000 kronor måste regeringens negativa hållning i denna fråga betecknas som märklig. Jag menar därför att en snar omprövning av frågan är befogad. Herr talman! Jag nöjer mig med att framföra dessa synpunkter och avstår från att ställa något yrkande.

Herr talman! Med avslåendet av den motion, för vilken herr Källstad nu har talat, är vid 1967 års riksdag inte — mänskligt att döma — sista ordet sagt om en ökad och till nya orter utlagd juristutbildning i vårt land. Det är visserligen sant, att vid 1965 års riksdag, som utskottet framhåller, uttalades att »utbyggnaden av de juridiska fakulteterna t.v. borde ske inom ramen för nuvarande universitet och på nuvarande orter», men detta uttalande stod inte länge oemotsagt — det bör observeras.

Så långt är ju allt gott och väl, och denne utredningsman måste hälsas med stor tillfredsställelse. Frågan är emellertid, om inte hans direktiv är för snäva. Utredningen bör enligt min mening med tanke på den snabba ökningen av studerandeantalet också väga in i bedömningen möjligheterna att börja bygga upp en ny juridisk fakultet, exempelvis i Göteborg, där stort intresse för saken sedan länge föreligger. Det finns väl andra orter som också kan ha intresse, långt uppe i norr t.ex. Det bör vara utredningsmannens sak att pröva de olika möjligheterna. Kanske bör det sägas, att uppbyggandet av en ny juridisk fakultet inte utesluter en decentralisering av vissa delar av den juridiska ut bildningen till andra platser än fakultetsorterna. Man torde ha behov av bäggedera.

Jag återkommer och har i dag bara velat fästa uppmärksamheten på vad kammaren har att vänta senare. Just nu har jag inget yrkande.

Herr talman! Jag har en blank reservation fogad också till denna punkt. Jag skulle vilja säga några ord om ett förslag som jag har framlagt i motion nr II: 116.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
Det gäller att dels omvandla den vid lärarhögskolan i Stockholm inrättade laboraturen i = »utvecklingspsykologi, särskilt förskolålderns psykologi och pedagogik» till professur i samma ämne och förlägga denna till Stockholms universitet, dels också besluta att från och med budgetåret 1967/68 förlägga barnpsykologiska forskningsinstitutet vid lärarhögskolan i Stockholm till Stockholms universitet. För några timmar sedan hade jag anledning att säga någonting om religionspsykologien och dess betydelse och vikten av att vi får en professur i detta ämne. Nu gäller det utvecklingspsykologi. Den utvecklingspsykologiska forskningen är ett starkt försummat forskningsfält i vårt land, särskilt när det gäller förskolålderns psykologi och pedagogik. Därför behövs nu kraftiga åtgärder för att rätta till detta, inte minst mot bakgrund av den utbyggda daghemsverksamheten och de tidigare barnaårens avgörande betydelse för individens fortsatta utveckling. Såvitt mig är bekant är institutet den enda institution vi har i landet som kontinuerligt ägnar sig åt detta forskningsfält. Den tillkom år 1957 i och med det barnpsykologiska forskningslaboratoriet, som då var förlagt till Stockholms universitet. år 1964 överfördes detta till lärarhögskolans i Stockholm pedagogisk-psykologiska institution. Samtidigt inrättades där en laboratur i utvecklingspsykologi, särskilt förskolålderns psykologi och pedagogik. Det finns nu ett antal aktuella forskningsobjekt som gäller utvecklingspsykologien.

Eller en annan fråga: Hur inverkar bakgrundsfaktorer från barnens hem på deras reaktioner i barnstugemiljön? En annan aktuell fråga gäller den obligatoriska förskolan. I debatten har nyligen framförts förslag om en sänkning av skolinträdesåldern till sex år. Detta förslag och andra som jag nyss nämnt motiverar en väsentlig ökning av forskningsinsatserna. Man kan också nämna barnolycksfallen som ett objekt för utvecklingspsykologisk forskning. Barnpsykologiska forskningsinstitut har redan utfört en rad undersökningar av små barn i trafiken speciellt, och dessa studier har faktiskt varit av banbrytande värde även internationellt sett. Man kunde tänka sig att undersöka vil ka barnaåldrar som drabbas av olika slags olycksfall. En klarläggande observationsundersökning av sjukvårdens utformning för barn i olika åldrar borde också kunna ge utgångspunkter för vidare studier. Detta var bara några exempel på ämnen som är aktuella. Om forskningen skall kunna främjas, är det nödvändigt att akademiska lärostolar i ämnet utvecklingspsykologi inrättas. Därmed menar jag då närmast ämnet utvecklingspsykologi. Särskilt förskolålderns psykologi och pedagogik. Forskningen i utvecklingspsykologi bör enligt min mening i huvudsak vara förlagd till universiteten och till självständiga institutioner vid dessa. Jag menar också att i en framtid bör lärostolar i utvecklingspsykologi inrättas vid samtliga våra universitet. För närvarande torde inte finnas några sökande mer än till en professur. En sådan bör då inrättas i Stockholm, där sedan en längre tid tillbaka relativt omfattande barnspykologisk forskning bedrives. Genom att barnpsykologiska forskningsinstitutet i flera år haft sin verksamhet förlagd till Stockholm finns också där ett antal personer som fått sin psykologpraktik vid det här institutet, där den är inriktad på barnens utveckling under de första 10—12 åren. Till sin hjälp har det också en del assistenter. Tills vidare torde det vara Önskvärt att barnpsykologiska forskningsinstitutet återföres till universitetet i Stockholm och blir en självständig institution med professur. I den mån lärarhögskolan i Stockholm är intresserad av förskolbarn torde man kunna ansluta förskoleseminariet till lärarhögskolan. Herr talman! Jag nöjer mig med att uttrycka dessa uppfattningar i fråga om behovet av ökade resurser för den utvecklingspsykologiska forskningen och ställer alltså inte något yrkande.

Herr talman! Litet skämtsamt har man sagt att geriatrikprofessuren är riksdagens egen professur. Nu är detta kanske inte precis något att skämta om, ty det är en mycket allvarlig fråga som vi står inför. Läget inom åldringsvården och åldringssjukvården är ägnat att inge mycket allvarliga bekymmer. Möjligheten att bereda åldringarna tillfredsställande vård och tillsyn och i övrigt sörja för deras bästa bör redan nu betraktas som en samhällsangelägenhet av mycket stor räckvidd. Denna fråga kan väntas bli accentuerad av befolkningsutvecklingen.

Regeringen har enligt min mening inte tillräckligt beaktat åldringsforskningens behov av snabbt växande resurser. Det råder dessutom alltjämt en viss oklarhet rörande professurens förläggning, och jag tycker det är beklagligt att den oklarheten fortfarande består. Riksdagen fattade beslut härom året om denna professur, vilket jag inledningsvis nämnde. Beslutet gick ut på att vi skulle få en professur i geriatrik från den 1 juli 1966. Enligt uppgifter som jag inhämtat utredes för närvarande frågan om till vilket lärosäte professuren skall förläggas. Först därefter kan den ledigförklaras i vanlig ordning och tillsättas. Det innebär troligen att professuren inte kan tillsättas förrän tidigast under 1968, möjligen under andra hälften av innevarande år. Utredningsinstanserna hade till uppgift att överväga inrättandet av en enda professur i geriatrik. Det framgick emellertid under utredningsarbetet att man inte kunde täcka hela det geriatriska forskningsfältet med endast en professur. Förutsättningar finns faktiskt att inrätta forskningsprofessurer både i Stockholm, Göteborg och Uppsala. Det torde vidare vara möjligt att inom kort inrätta geriatriska professurer också vid återstående medicinska lärosäten.

Dessa våra förslag har inte accepterats av statsutskottets majoritet. Jag vill därför, då jag betraktar frågan som ytterligt angelägen, yrka bifall till reservationen 6 vid punkten 9.

Herr talman! Det beslut som riksdagen fattade 1964 efter framställning i ett par motioner om inrättande av en professur i geriatrik har på många håll hälsats med tillfredsställelse, och vi avvaktar resultatet av denna verksamhet, när den så småningom kommer i gång. Vid fjolårsriksdagen yrkades på inrättande av ytterligare två professurer i samma ämne, vilket emellertid inte vann riksdagens gillande. Detta krav återkommer även i år och är utförligt motiverat i centeroch folkpartimotionen nr 67 i denna kammare. Att ge våra åldringar en tillfredsställande vård och tillsyn är en uppgift för samhället av mycket hög angelägenhetsgrad. I detta sammanhang framstår det klart hur nödvändigt det är att förstärka och fördjupa den geriatriska forskningen och därmed nå ökade kunskaper och effektivare vårdmöjligheter på detta område. Det är ett stort fält det rör sig om, och som ett led i en allmän standardhöjning i samhället ingår också en på skilda områden förbättrad åldringsvård. Här spelar forskningen en framträdande roll. Läget inom åldringsvården och åldringssjukvården är ägnat att inge bekymmer. Frågan får ökad aktualitet av den befolkningsutveckling som pågår. Våra möjligheter till effektivare insatser i denna situation begränsas av att vår kännedom om olika aspekter på åldrandet är otillräcklig. Det är angeläget att forskningen inom detta avsnitt snarast får de resurser som erfordras för att den skall kunna bli ett effektivt medel i kampen för bättre förhållanden inom åldringsvården. På experthåll är man ense om att forskningen på det geriatriska området är av så heterogen karaktär, att den svårligen kan byggas upp på ett tillfredsställande sätt med enbart en professur. Här sägs vidare att såväl personella som lokalmässiga förutsättningar finns för en vidgad forskning på flera håll i landet. Reservanterna anser det angeläget att utbyggnadstakten för denna forskning ökas. Målsättningen bör vara inrättande av professurer i ämnet vid samtliga lärosäten inom de närmaste åren.

Det kan i detta sammanhang erinras om att universitetskanslersämbetet i sina petita för budgetåret 1967/ 68 framhållit angelägenheten av att forskningsorganisationen i geriatrik ytterligare utbyggs. Jag vill, herr talman, yrka bifall till reservationen vid punkt 9, alltså reservation 6 av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Fältet är stort och heterogent, har de föregående talarna sagt, och det är visst — det är lika stort som hela medicinen. Det finns väl inte någon gren inom medicinen där inte åldrandet innebär särskilda problem, och det är väl detta som gör det så svårt att fastställa vad professurerna i geriatrik skall omfatta. Det har varit svårt att få fram den professur som riksdagen har beslutat om. Det är otvivelaktigt lättare att inrätta fem professurer, eftersom man då kan dela upp ämnet i vissa specialiteter. Frågan måste dock utredas betydligt mer innan vi kan inrätta nya professurer. Det är en fullständigt bakvänd ordning att först inrätta en lång rad professurer och bestämma deras förläggning och sedan börja fundera över vad de skall omfatta. Vi behöver mycket forskning omkring. åldrandets problem, men det är inte givet att all den forskningen bör utföras av särskilda professorer och särskilda. institutioner — vi har ju många andra möjligheter för forskning. Framför allt finns det inom alla de specialiteter som redan ryms inom medicinen möjlighet att utföra forskning även på detta område. När vi vet så litet om lämpligheten av att inrätta dessa professurer och om deras inriktning och förläggning har utskottsmajoriteten ansett att vi icke kan fatta beslut i frågan nu utan måste avvakta mera detaljerade och utarbetade förslag. Med dessa ord ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I motion nr 173 i denna kammare och 134 i medkammaren har jag tillsammans med några medmotio närer hemställt om inrättande av en professur i perifer kärlkirurgi med docent Sven Bellman som förste innehavare. Frågan har i någon annan form varit uppe vid ett par tidigare riksdagar. Vid 1965 års riksdag togs den upp i motionerna I: 169 och II: 207, men motionerna vann inte riksdagens bifall trots att statsutskottet i sitt utlåtande uttalade sig positivt om Bellmans arbete. Frågan aktualiserades på nytt år 1966, men motionsyrkandet avvisades också då. Samma motivering angavs i statsutskottets utlåtande då som nu, nämligen att denna fråga syntes vara av sjukhusorganisatorisk art. Nu har Bellmans möjligheter att vidareutveckla den perifera kärlkirurgien tagits upp också inom Stockholms stad. Sjukvårdsstyrelsen har i ett yttrande den 14 juni 1966 gjort följande uttalande: »Behovet av kärlkirurgisk verksamhet av den art som bedrivits av docent Bellman — senast vid karolinska sjukhuset är inom stockholmsområdet av betydande omfattning.

Även om detta till en början skulle ske som ett provisorium, förutsattes syftet vara, att en självständig klinik för ändamålet skulle inrättas, så snart förutsättningar härför förelåg. Vi hade från motionärernas sida hoppats att denna fråga skulle kunna lösas inom den organisatoriska ram som Stockholms stad kunde erbjuda, men detta har inte skett, och vi har därför ansett oss ha anledning att på nytt aktualisera frågan i riksdagen. Kön av hjälpsökande på detta område ökar, och docent Bellman har ju nu tvingats avstå från sin operativa verksamhet och sin forskning. Han har för närvarande en administrativ tjänst, och han kan därför inte hjälpa alla de människor som söker hans hjälp. Vi som arbetar inom olika handikapporganisationer träffar ständigt människor som är i behov av hjälp av detta slag men som inte kan få någon sådan hjälp. Det har framförts den invändningen att sådana här operationer skulle utföras på andra håll i landet. Det är ju möjligt att man här och var kunnat göra vissa kärlkirurgiska ingrepp. Det visar sig emellertid, att man inte har möjlighet att göra de svårare ingreppen, och t.o.m. vid karolinska sjukhuset har man fått lov att avvisa patienter, som har lidit av långt framskridna sådana här sjukdomar. Jag har här framför mig ett brev från en person, bosatt här i Stockholm, vars far är bosatt i en sydsvensk stad. Han berättar om hur fadern led av mycket besvärliga kärlsymtom. Denne hade 1963 blivit botad av docent Bellman. 1965 uppträdde symtom i det andra benet, och Bellman tog emot honom samma år. Han skrevs sedan ut efter två operativa ingrepp från ifrågavarande specialavdelning på nyårsaftonen 1965. Det visade sig emellertid att han fick recidiv på sommaren 1966, och då hade Bellman tvingats upphöra med sin verksamhet. Man tog emot patienten på karolinska sjukhuset, men efter att ha legat där några veckor blev han återsänd till sjukhuset i hans hemstad i Sydsverige. Man gjorde sig där beredd att amputera benet, därför att han hade mycket svåra smärtor. Man såg där ingen annan lösning. Bellman lyckades emellertid få tjänstledighet från sin tjänst, och efter många om och men hade man ordnat en plats på karolinska sjukhuset. Operationen gjordes och patienten kunde skrivas ut i gott skick på hösten 1966. Detta är, skulle jag vilja säga, ett bevis på att dessa operationer inte kan utföras, i varje fall inte i landsorten, och att det också i de svåraste fallen inte är möjligt att utföra operationerna på karolinska sjukhuset. Jag skulle kunna relatera åtskilliga fall som jag har ställts inför, sedan jag börjat intressera mig för denna fråga. Den som har läst Järnvägsmannaförbundets facktidning Signalen: har där kunnat följa hur en lokförare Arne Barkesjö efter mycket svåra plågor fick bot genom docent Bellmans insats. Även om man bland de medicinska experterna skulle ha delade meningar om värdet av denna verksamhet, så kan i varje fall åberopas det uttalande som professor Sten Friberg gjorde den 4 mars 1966 i den svenska televisionen. Han ansåg att Bellman borde ha till sitt förfogande en sjukhusavdelning och en klinik. Vidare fann han att det inte spelade någon roll, om det blev ett kommunalt sjukhus eller en universitetsklinik. Däremot såg han som akademiker helst att Bellman kunde få en akademisk befattning. När han tillfrågades om det borde bli en professur yttrade han att det helst borde bli en sådan. Bellman är ju en forskare med teoretisk skolning och utomordentligt väl skickad att bekläda en akademisk befattning, uttalade Friberg. Professor Friberg tillfrågades också om denna sektor borde ha prioritet, och han svarade att den borde ha en viss prioritet med hänsyn till utredningen av hjärtoch kärlsjukdomarna, vilka väl i våra dagar kommer närmast efter cancer, då det gäller de stora folksjukdomarna. Det har visat sig, att kärlsjukdomarna är utbredda i betydligt lägre åldrar än man från början trodde. Ofta kan de i ett tidigt skede behandlas kirurgiskt, och därför är det både nödvändigt och önskvärt att vederbörande får möjlighet att under fasta förhållanden utveckla sin disciplin.

Herr talman! Med stöd av det sagda vill jag yrka bifall till motionerna.

Herr talman! Jag skulle kunna avstå från att säga någonting i denna fråga och i stället helt instämma i de uttalanden som gjorts av herr Martinsson. Båda har vi haft mycket nära kontakt med sådana som behöver denna sjukvård och kanske också med de sjukvårdsmyndigheter som sagt sig vara intresserade av att ha docent Bellman verksam hos sig. Därför är det litet förvånande att läsa utskottets något knappa avslagsskrivning, och jag skulle vilja fråga vad det är som ligger bakom denna. Det påstås att spörsmålet om en professur i kärlkirurgi skulle vara en sjukhusorganisatorisk fråga. Vad menas med detta? Frågan är ju vetenskaplig, och det gäller god sjukvård för många behövande människor. Det skulle vara intressant att få veta varifrån uppgiften, att det rör sig om en sjukhusorganisatorisk fråga, kommer.

I denna fråga är det mycket svårt att egentligen veta var motståndet finns. Jag har haft många kontakter med olika myndigheter, och ingenstans har jag fått svaret, att man inte skulle behöva en docent eller professor i kärlkirurgi. Ej heller har jag hört att Bellmans behandling till fullo skulle ersättas av den som lämnas av andra i dag. Varför har det då knutit sig på detta sätt? Sitter utskottet inne med några hemligheter som uttryckes med orden av »sjukhusorganisatorisk art». Jag ber om en förklaring på den punkten. Finns det andra skäl? Har man hört att sjuka människor inte blivit behandlade på ett riktigt sätt? Har man hört att det inte finns några människor som behöver behandlingen? Eller menar man att vi inte har råd att ta emot en läkare och ge honom det arbete, som han kan utföra, men som han nu inte utför? Det vore värdefullt för oss här i kammaren att få höra det.

Även om riksdagen i dag inte anser att docent Bellman bör ha en plats på karolinska sjukhuset, så kommer de sjuka att finnas kvar. Behovet finns kvar, och vi kan inte säga till de sjuka, att nöja sig med ett sådant ställningstagande. Vi måste komma igen och — även om det är otrevligt för myndigheterna — om och om igen tala om att många väntar på en lösning. Herr talman! I likhet med herr Martinsson yrkar jag bifall till motionen, och jag väntar på en förklaring från utskottets talesman.

Herr talman! Fröken Olsson sade i sitt anförande, att det måste utredas ytterligare vad innehavare av professurer i geriatrik skall syssla med. Det förhåller sig väl ändå så, fröken Olsson, att en mycket ingående utredning har gjorts genom universitetskanslersämbetet. äÄmbetet tillsatte en speciell kommitté som gjorde undersökningar i frågan. Det framkom därvid tre alternativ beträffande den första professurens ämnesinriktning. För det första gällde det studier i det centrala nervsystemets kemi, fysiologi och patologi samt även frågor som berör psykiatriska sjukdomstillstånd. För det andra gällde det frågor angående respirationsoch = cirkulationsorganens funktion. För det tredje gällde det s.k. klinisk-metabolisk geriatrik. Den kommitté som UKA tillsatt föreslog, att en professur i geriatrik skulle inriktas på forskningsområdet klinisk-metabolisk = geriatrik. Samma uppfattning hade de medicinska fakulteterna i Uppsala, Lund och Umeå, medan medicinska fakulteten i Göteborg ansåg att samtliga tre ämnesområden hade hög angelägenhetsgrad. Kommittén föreslog vidare att professuren skulle inrättas vid karolinska institutet. Kommittén framhöll emellertid mycket klart och tydligt, att förutsättningar i princip förelåg för inrättande av professurer vid samtliga medicinska lärosäten. Kanslersämbetet hävdade att som en första etapp borde fr.o.m. budgetåret 1966/67 vid karolinska institutet inrättas en professur med benämningen professur i geriatrik, särskilt åldrandets biokemi och fysiologi. Regeringens förslag gick ut på att professuren borde benämnas professur i geriatrik och ges klinisk inriktning samt förenas med befattningen som överläkare vid en klinik med geriatriskt patientunderlag. Det viktigaste i detta sammanhang är emellertid att det under den utredning som då ägde rum klargjordes, att man inte kunde täcka hela det geriatriska forskningsfältet med en enda professur, utan att det borde vara flera professurer. Detta är anledningen till att motioner har väckts i denna fråga. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till den reservation, nr 6, som fogats till utlåtandet med anledning av dessa motioner.
Herr talman! Efter de synpunkter och åsikter som herr Martinsson och fru Eriksson i Stockholm framfört rörande motionsyrkandet om en professur i kärlkirurgi åt docenten Bellman faller det på min lott att motivera utskottets ställningstagande. Jag är den förste att vitsorda det stora behovet av hjälp åt människor som drabbas av kärlsjukdomar och även de insatser för att hjälpa dem som docenten Bellman gjort. Men frågan är här om det gäller enbart att hjälpa sjuka människor. I så fall kan behovet tillgodoses genom åtgärder av sjukhusorganisatorisk art, vilket utskottet anfört. En annan sak är naturligtvis om det gäller att bereda docenten Bellman möjlighet att i egenskap av professor och chef för en vetenskaplig institution utbilda lärjungar inom sin specialitet. I så fall är det uppenbart att man måste se på frågan på annat sätt. Men de argument som nu framförts för denna professur har helt tagit sikte på behovet av vård och hjälp åt sjuka människor, och jag vidhåller den uppfattning som utskottet stannat för, nämligen att detta kan klaras genom åtgärder av sjukhusorganisatorisk art. Det är därvid fråga om en klinisk verksamhet som docent Bellman kan bedriva om sjukvårdshuvudmannen vidtar de åtgärder som är erforderliga för det. Vi ställs varje år inför mycket stora krav på nya professurer, och vi kan vara övertygade om att alla är mycket väl motiverade. När vi i statsutskottet har att ta ställning till de avvägningar som Kungl. Maj:t gjort och de motionsyrkanden som gjorts kan vi inte undgå att fästa inte bara ett visst utan ett mycket stort avseende vid de prioriteringar och angelägenhetsgraderingar som uni versitetskanslersämbetet gör.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

Herr talman! Frågan om en professur åt docenten Bellman är inte bara en sjukvårdsfråga. Vi har mycket bestämt framhävt att det gäller en vetenskapligt meriterad man, och vi har begärt en lärostol varifrån han också kan utbilda andra, och detta har väl uppfattats av utskottet. Jag talar närmast för de patienter som söker vård. Herr Turesson säger, att det är en mycket enkel sjukhusorganisatorisk åtgärd att ge dem hjälp. Jag har förgäves försökt att finna en sådan väg.

Tidigare hade han sådana möjligheter på Karolinska sjukhuset. De möjligheterna har han inte längre; man ordnade inte så han kunde fortsätta där. Jag har inte sett sådana erbjudanden som herr Turesson säger är så lätta att ordna. Vidare sade herr Turesson att universitetskanslersämbetet inte har föreslagit någon professur åt docent Bellman och därför inte utskottet heller kan göra det. Sådant har vi gjort tidigare. Vi har ibland inrättat professurer, som till och med har överraskat statsrådet. När man ser att det inte går att komma fram på någon annan väg, vad försöker man då göra som riksdagsman om inte ordna saken här i riksdagen? För de sjuka människorna är det obegripligt att inte riksdagen skulle vara suverän att tillgodose ett stort behov på sjukvårdens område och att ta vara på en väl kvalificerad läkares arbetskraft.
Herr talman! Herr Turesson sade att det här är fråga om att hjälpa sjuka människor — det är inte en forskningsfråga. Ja, det är naturligt, om vi som kommit i kontakt med sjuka människor, trycker särskilt hårt på den sidan av saken. Men när vi begär en professur gör vi det för att docent Beilman skall kunna fortsätta sin forskning och sina operationer samt framför allt för att han skall kunna undervisa andra, så att den specialitet det här gäller blir spridd över landet och hundratals människor får den hjälp de behöver. Det är också väl bestyrkt, att docent Bellman är forskningsvärdig, som det brukar heta i dessa sammanhang. Fram till den 2 juni 1966 uppbar han lön i form av forskningsanslag i lönegrad B1 från statens medicinska forskningsråd. Det var detta som möjliggjorde för honom aft arbeta med sina forskningsuppgifter. Sedan ställdes det vissa sjukhusplatser till hans förfogande. Men då fick han föra en ständig kamp för att få hjälp av underläkare och sjuksköterskor, och han fick hela tiden svara för sin egen jourtjänst. Det medförde att han ibland arbetade 36 timmar i sträck, och det var då naturligt att han inte orkade arbeta längre under de förhållanden som myndigheterna hade ordnat för honom. Därför gick han över till den administrativa tjänst han nu har. Att universitetskanslersämbetet inte tagit upp denna fråga i sina äskanden är naturligt, eftersom docent Bellman vid den tidpunkten då äskandena behandlades redan hade slutat med sin forskning och övergått till den administrativa tjänst han nu innehar. Jag anser att det finns skäl att ge de sjuka denna möjlighet.

Herr talman! Självfallet kan jag inte bestrida att docent Bellman är väl skickad för dessa forskningsuppgifter och kompetent att få en professur. De sakerna undandrar sig mitt bedömande och jag har därför ingen möjlighet att bestrida de uppgifter som i det avseendet har lämnats. Men även om docent Bellman får en professur är det därmed inte klart att han får en klinik med ett visst antal sängar och med operativa möjligheter. Han får visserligen möjligheter att utbilda lärjungar, vilket självfallet i och för sig är mycket värdefullt, men det är inte alls sagt att han kan ta hand om några vårdbehövande sjuka. Det är, som utskottet har skrivit, en sjukhusorganisatorisk fråga, som måste lösas på annat sätt. Och jag har naturligtvis ingenting emot att den löses. Jag är inte heller övertygad om att docent Bellman av tvång har avstått från att bedriva sitt forskningsarbete. Tvärtom tror jag att han hade kunnat fortsätta det i tidigare former, om han hade velat vänta på att anställningsfrågan blivit slutgiltigt löst. Slutligen vill jag till fru Eriksson i Stockholm säga att det är alldeles klart att riksdagen är suverän att bestämma. Min uppgift är att motivera varför statsutskottet intagit denna ståndpunkt i sin avvägning mellan olika påträngande behov, och det innebär självfallet inte att jag vill förmena fru Eriksson och andra att rösta på annat sätt.

Herr talman! Vår riksdagsgrupp föreslår i de likalydande motionerna I: 90 och II:119 att riksdagen beslutar att från budgetåret 1968/69 inrätta professurer i karieprofylaktik och i parodontologi vid tillämpliga universitet och tandläkarhögskolor. Utskottet framhåller att yrkanden liknande det nu framförda gjorts vid 1965 och 1966 års riksdagar. Utskottet finner emellertid »att det i första hand bör ankomma på vederbörande universitetsmyndigheter att väga behovet av professurer i parodontologi mot andra angelägna önskemål inom universitetsoch högskoleområdet och anser sig därför inte böra tillstyrka att de i motionerna föreslagna professurerna inrättas». — I de likalydande motionerna 1:500 och II: 629 tas samma spörsmål upp när det gäller karolinska institutet samt universiteten i Lund och Umeå. Frågan har, som jag nämnde, varit uppe vid tidigare tillfällen. Jag undrar: Hur grundligt och objektivt prövas sådana här ärenden? Behovet av de ifrågavarande professurerna är ju klart dokumenterat. Universitetskanslersämbetet tycks emellertid varje år försöka mangla bort förslagen om professurer i parodontologi. En sak vet vi, och det är att tandlossningssjukdomarna går att bota. Men vilka skall ge den vård som behövs? Tandläkarkåren förklarar själv för det första att tandläkarna är absorberade av andra uppgifter och för det andra att tandläkarna inte har tillräcklig skolning i parodontologi. Det beräknas att en tandläkare, som helt ägnar sig åt parodontologi, kommer att kunna åtaga sig behandling av mellan 500 och 800 patienter per år. Med hjälpkrafter skulle antalet väsentligt kunna ökas. Det borde kunna bli så att man, på samma sätt som man nu med vissa mellanrum går till sin frisör, i framtiden skall kunna gå också till sin tandhygienist för tandrengöring. 'Tandläkarna skulle då svara för den mest kvalificerade delen av den parodontologiska vården. Det kan vidare tänkas att ge nom ökad forskning på detta område, där vi nu har brister, nya effektiva vägar för profylax kan anvisas, t.ex. i stil med fluoridering av dricksvatten. Det är inför sådana framtidsperspektiv som vi bör se till att vi får fler kvalificerade befattningshavare. I en föreläsning som en av våra specialister på tandvårdens område höll sade han — om ' jag minns rätt — ungefär följande: Låt oss tänka oss en sjukdom som kan leda till förlust av extremiteterna. Läkare i samarbete med eftervårdspersonal skulle kunna bota den, men trots allt skulle människor i en del fall ändock förlora extremiteterna. Hur skulle undervisningen rörande denna sjukdom byggas upp vid de medicinska läroanstalterna? Skulle man ge forskningen och undervisningen i konsten att göra kryckor och proteser åt dessa få olyckliga tre—fyra gånger så många befattningshavare, fyra gånger så stor golvyta och sex gånger så lång undervisningstid som forskningen och undervisningen i patologi, diagnostik och terapi? Svaret skulle bli att man med säkerhet inte skulle handla på det sättet. Det vore alltså helt barockt när det gäller en medicinsk åkomma, men i fråga om tandlossningssjukdomar är relationen just denna. Detta har man från tandläkarhåll inte anfört för att på något sätt förringa en god protetisk utbildning för tandläkare utan endast att försöka framhålla det faktum att parodontologiens utrymme vid de odontologiska fakulteterna är starkt underdimensionerat i förhållande till de parodontala sjukdomarnas praktiska betydelse. Det är egendomligt att utskottet tycks vilja konservera ett läge, som så klart visar att man måste göra någonting annat än vad som görs i dag när det gäller tandsjukdomar som mer eller mindre drabbar praktiskt taget 100 procent av människorna över 30 års ålder. Vår tandläkarkår är i huvudsak inriktad på reparation av kariesjukdo mens och i ringa omfattning också parodontitens följdtillstånd, alltså på hål i tänderna och tandförluster. Själva sjukdomarna behandlas däremot ytterst litet. Detta har naturligtvis sin historiska förklaring i den hittillsvarande utvecklingen. Men är vi inte nu framme i ett skede då frågan om tandläkaryrkets målsättning måste tas upp snabbare på ett annat sätt än utskottet gör i sin skrivning? Denna viktiga forskning kan inte stimuleras genom det förslag som utskottet lägger fram. När man vet hur många hundra och åter hundra miljoner kronor som svenska folket lägger ned på tandvård borde man därav dra slutsatsen att läran om de viktigaste tandsjukdomarna måste ställas i centrum för tandläkarundervisningen. Man bör i ett sådant sammanhang inte ta alltför stor hänsyn till traditionellt fastlåsta positioner beträffande tandvård och tandläkarutbildning. Hur skulle det vara om man i större utsträckning gick ut till dem som arbetar praktiskt med svensk tandvård i dag, till våra tandläkare, resonerade och överlade med dem och inhämtade de kunskaper som de dock har skaffat sig i sitt fältarbete? Kanske man skulle få något andra synpunkter än de som ligger till grund för det uttalande utskottet nu gör. Den odontologiska forskningen måste stödjas effektivare än för närvarande. Att rekommendera riksdagen att fortsätta att säga nej till professurer i parodontologi kan inte leda till annat än att kampen mot tandsjukdomarna icke når önskvärt resultat. Innebär inte detta att man ser hela detta stora sjukvårdspanorama ur en begränsad synvinkel? Man har meddelat oss att det såväl i Lund, Stockholm som Umeå finns kompetenta personer för professurer i parodontologi. I en annan motion finns något angivet därom. Med hänsyn till dessa upplysningar tycker jag att något annat borde kunna komma fram än det som universitetskanslersämbetet år från år rekommenderar. Jag skulle vilja fråga om det över huvud taget finns någon plan över utvecklingen på detta område inom den svenska tandvården? Härmed avser jag en plan över vad som kan och bör satsas på forskning. Om det i detta hänseende förekommit något i diskussionerna, vore det intressant med en redovisning däröver. Man har sagt mig att det av tekniska skäl skulle vara svårt att yrka bifall till den del av vår tandvårdsmotion som tar upp frågan om professurer i parodontologi. Därför yrkar jag att riksdagen med anledning av de likalydande motionerna I: 90 och II: 119 måtte för budgetåret 1968/69 inrätta professurer i parodontologi vid berörda universitet i Stockholm, Lund och Umeå. Herr talman!

Herr talman! Vi har varje år att ta ställning till ett mycket stort antal önskemål om nya professurer. I år är det betydligt över 200 sådana önskemål, och det är självklart att alla inte kan bifallas på en gång. Vi har att väga de olika ändamålen emot varandra, och en sådan avvägning har nu gjorts av universitetskanslersämbetet, av Kungl. Maj:t i ecklesistikdepartementet, av statsutskottets andra avdelning och slutligen av statsutskottet. I detta fall är förslaget om nya professurer ur skilda synpunkter säkert lika motiverat som det vi nyss diskuterade, men fallet skiljer sig kanske litet från flera andra i det avseendet att det enligt universitetskanslersämbetet råder en påtaglig brist på vetenskapligt utbildade tandläkare. Detta gör att det blir ytterligare vanskligt att nu inrätta nya professurer i berörda ämnen. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan, som innebär ett avstyrkande av motionen.

Herr talman! Även om jag förstår hur utskottet värderar saker och ting, undrar jag om man inte i fortsättningen bör lägga någonting annat i botten som grund att utgå ifrån än att vi måste ta viss ekonomisk hänsyn till hur många professurer vi kan inrätta. Måste vi inte ta i beaktande hur vi i dag ligger till beträffande dessa sjukdomar? Bör vi inte göra detta för att kunna vända på nuvarande situation och klara av arbetet på det vida fältet ute i landet. Det är detta som jag tycker är avgörande när man skall ta ställning till frågan om dessa professurer. Jag säger detta även om jag har full förståelse för hur man inom ett utskott måste avväga saker och ting. Jag tror att man någon gång måste gå emot universitetskanslersämbetet. De professurer som nu finns är inte till fyllest. Om man inte vidtar någon åtgärd på detta område konserveras ett svårt sjukdomstillstånd.
Herr talman! Jag trodde att jag i mitt förra anförande tillräckligt tydligt hade gjort klart att det i detta fall inte bara rör sig om ekonomiska resurser — det rör sig också i allra högsta grad om personella resurser. Jag refererade därvid till universitetskanslerns uttalande att det råder brist på vetenskapligt utbildade tandläkare, alltså brist på sådana personer som kan besätta en professur av detta slag.
Herr talman! Det råder tydligen delade meningar även om bristen på kvalificerad personal. Utskottet måste väl ändå lyssna något på vad t.ex. Tandläkarförbundet säger beträffande läget vid de universitet som nämnts i diskussionen om dessa frågor. Vi har personella resurser även för professurerna i kariesprofylaktik. Jag har inte berört dessa professurer i diskussionen, emedan jag vet att en del av det arbete — ungefär hälften -— som nu uträttas inom karieologien omfattar profylaktik. Vi har de kvalificerade personer som behövs till dessa professurer.

Herr talman! Under denna punkt behandlas två motioner som jag har väckt. De gäller föroreningarna i våra vattendrag. Under många år har jag försökt få kammaren med på att vidtaga åtgärder för att skydda vattentäkter och vattenområden i vårt land. Under 1940-talet försökte jag vinna förståelse för behovet av att skydda grustäkter och grusåsar, som är våra främsta naturtillgångar för vattenrening. Vid det tillfället sade man emellertid: »Vi har ju så många grusåsar.» 1950 fick vi en lag om gräns mot vatten, och då ansåg jag det vara felaktigt att avhända samhället vattenrätten. Om vi skulle kunna skydda våra vattendrag, sjöar m.m. från föroreningar var det nödvändigt att samhället i sin ägo behöll vattenrätten och rätten till botten.

Herr talman! Det föreligger här två motioner, I: 491 och II: 639, om en personlig professur i entomologi för laborator Bertil Kullenberg i Uppsala. Orsaken till att vi väckt dessa motioner är att professuren placerats i främsta rummet av Uppsala universitet och dessutom har universitetskanslern uppfört den i sitt förslag till professurer i år. Vi utgick därför i motionen ifrån att Kungl. Maj:t skulle begära att denna professur inrättades från och med 1968/ 69. Jag har i rådande situation inte för avsikt att yrka bifall till motionen, men vill knyta några reflexioner till hur ecklesiastikministern har handskats med framför allt universitetskanslerns förslag. På s. 262 i statsverkspropositionen föreslås att det från och med 1967/68 skall inrättas 9 professurer och 1 laboratur. Av dessa har ecklesiastikministern föreslagit 2 professurer. Sedan har han tagit med 1 professur som universitetskanslersämbetet fört till 1969/70 med en särskild motivering att den bör inrättas redan nu men att tillsättandet skall ske senare. Ecklesiastikministern har ökat sin välvilja genom att föreslå tillsättandet av ytterligare 2 professurer, och det är på denna punkt jag skulle vilja anföra några synpunkter. Det gäller bl.a. en personlig professur för laborator Båth i seismologi i Uppsala. Professuren har föreslagits av matematisk-fysiska sektionen i Uppsala men har inte kommit med i kanslerns förslag. Ecklesiastikministern framhåller att laborator Båths kompetens för en sådan tjänst är väl vitsordad. Vidare gäller det en personlig professur i geokosmofysik för laborator Bengt Hultqvist. Denna professur finns över huvud taget inte med i kanslerns förslag. I statsverkspropositionen säges att laborator Hultqvist enligt vad som erfarits är väl kompetent för en sådan tjänst, och efter vad statsrådet inhämtat har Vetenskapsakademien ingenting emot att Hultqvist med sin professur förenar tjänsten som föreståndare för Kiruna geofysiska laboratorium. Jag vet att statsrådet har ett gott öga till förfarandet vid tillsättande av professurer, men det är väl meningen att han skall ha ett sakkunnigt organ till sin tjänst och för närvarande är detta kanslersämbetet. Man undrar då hur statsrådet resonerar när han väljer mellan dem som kanslersämbetet föreslagit och dem som föreslagits på annat håll. Beträffande Båth föreligger ju ett förslag från matematisk-fysiska sektionen i Uppsala. Av propositionen framgår dock inte vem som föreslagit Hultqvist. Frågan blir då, om departementet har egna kunskapare som plockar fram de personer som sedan föreslås till innehavare av professurer.

Herr talman! Herr Lundberg har med sitt färgstarka språk väl beskrivit våra sjöars och vattendrags tillstånd, och jag skall inte uppehålla mig så mycket mer vid detta. Men det finns en fortsättning på problemet som jag skulle vilja säga något om. Vi har inom den s.k. giftnämnden vid flera tillfällen resonerat om hur vi skall kunna komma till rätta med de föroreningar som redan inträffat. Speciellt har det då gällt den förorening som uppstått genom industriutsläpp som innehåller kvicksilver. Vid dessa diskussioner får man verkligen belägg för att de farhågor som herr Lundberg uttalat är befogade. Vi har exempelvis konstaterat att en hel del fisk i våra vattendrag är kraftigt bemängd med kvicksilver. Vi frågade den sakkunskap som finns — och som inte är obetydlig — hur mycket kvicksilver fisken egentligen tål. — Det vet vi inte. — Hur mycket fisk, som är kvicksilverbemängd till en viss grad, tål människorna att förtära? — Det vet vi inte. Vi kan inte plocka fram ett enda fall som med säkerhet visar att människor tar skada av den kvicksilverhalt som fisken hittills innehållit. — Vet ni när det inträffar skada? — Det vet vi inte. — Nå, men om föroreningen av ett vatten upphört vid en bestämd tidpunkt, vet ni då huruvida fisken därefter tar någon skada av detta vatten. Nej, det vet vi inte med säkerhet, men vid prov har det konstaterats, att hos fisk som fångats i vatten, i vilka föroreningen upphört för mer än ett år sedan, kvicksilverhalten är betydligt högre än för ett år sedan. Hur mycket och varför kvicksilverhalten ökat vet vi ingenting om. — Kan man förvänta att dessa vatten på något sätt självläks efter en viss tid? — Nej, det vet vi ingenting om. — Hur lång tid tror ni det behövs för att vattnet skall bli friskt igen? — Det vet vi heller ingenting om. Det finns ingen möjlighet att få ett definitivt besked om hur dessa problem skall klaras upp eller vilka resultat olika åtgärder kan ge. Jag kan inte säga annat än att man känner sig beklämd över att vi inte nått längre och att inte mer har åstadkommits på detta område. Alla är medvetna om att kvicksilverhalten i våra vatten utgör en betydande fara. Hur stor den är vet man inte. När faran inträffar vet man inte. Hur man skall återställa vattnet i friskt tillstånd vet man inte. Jag måste säga att det är alltför mycket man vet för litet om. Därför vill jag gärna ge min anslutning till herr Lundbergs motion.

Herr talman! Herr Lundberg citerade ur utskottets utlåtande att utskottet »anser snara och kraftfulla åtgärder ofrånkomliga, för att den nuvarande utvecklingen skall kunna hejdas». Utskottet instämmer alltså med herr Lundberg så långt. Sedan slutade herr Lundberg att citera, men jag skall be att få fortsätta: »Utskottet får emellertid erinra om att 1964 års naturresursutredning, vars uppgift är att verkställa utredning angående planeringen av forskningen rörande våra naturresursers bevarande och utnyttjande m.m., beräknas avlämna sitt betänkande våren 1967. Prövningen av de förslag, som sålunda snart kan väntas föreligga, bör enligt utskottets mening inte föregripas genom beslut om inrättande av de i motionerna föreslag na tjänsterna.» Det är alltså fråga om ett betänkande som vi kan vänta ganska snart. Till detta säger herr Lundberg att varje månads uppskov kostar stora pengar. Det är alldeles säkert fallet. Förstörelsen uppgår till hundratusentals miljoner eller miljarder kronor, anser herr Lundberg. Ja, tyvärr blir det nog på sikt fråga om miljarder innan vi har kommit till rätta med dessa problem. Vi vet alltså att det kommer att krävas en oerhörd satsning. Det gäller därför att hushålla med resurserna. Vi har en limnologisk institution, och det är klart att den skall utnyttjas. Men den skall sättas in i sitt sammanhang när vi får ett utförligare förslag som täcker hela fältet. Hur bråttom det än är, måste vi i första omgången avvakta utredningens resultat, som vi hoppas skall vara klart när som helst. De övriga talarna ställde inga yrkanden, och det finns kanske därför: inte anledning att gå in på deras anföranden. Men jag skulle vilja säga till herr Tobé att departementschefen och departementstjänstemännen givetvis skall höra sakkunskapens mening om olika förslag. Naturligtvis skall också kanslersämbetet tillmätas den allra största betydelse. Men det är ju ändå inte så, att kanslersämbetets enda uppgift är att sitta och stryka i de äskanden som kommer in från universiteten och att departementschefen därefter i sin tur bara skall stryka i kanslerns förslag. Sedan borde kanske riksdagen stryka ytterligare, vilket man emellertid aldrig gör; riksdagen lägger på litet i stället. Alla dessa instanser har både rätt och skyldighet till självständig prövning och egna initiativ. Kanslern kan lägga fram egna förslag som inte är direkt grundade på de petita som kommer till honom från universiteten, och naturligtvis kan departementschefen lägga fram förslag som han inte direkt hämtat därifrån. Inrättandet av en professur för laborator Båth har riksdagen yttrat sig om för många år sedan, Därvid gjordes en noggrann prövning av just hans kvalifikationer och behovet av denna tjänst. Jag skulle också vilja anlägga en krass synpunkt på detta: det kostar så litet att förvandla en laboratur till en professur, att man inte kan ställa den saken mot inrättandet av en helt ny professur på ett annat område. Det är ju här fråga om ytterligt svåra avvägningar. Var och en bedömer — med utgångspunkt från sina speciella kunskaper och erfarenheter från det område han är verksam på — angelägenhetsgraden av olika åtgärder. Såsom tidigare nämnts har det i år begärts över 200 nya professurer. Jag försäkrar att de som känner till vad dessa sysslar med och vikten av deras verksamhetsområden skulle praktiskt taget om alla — kanske med något enstaka undantag — ha kunnat hålla anföranden här som visat att just en viss professur är oerhört viktig, ur deras synpunkt — viktigare än många andra som förts fram. Det är ju inte möjligt att avgöra om den avvägning som gjorts av departementet och som utskottet i stort sett godtagit är den absolut riktiga. Men vi har icke i utskottet funnit skäl för att gå ifrån dessa avvägningar, utan vi har ansett oss böra godta dem. Det är emellertid inte trevligt att stå här som utskottets talesman och tala emot den ena välmotiverade framställningen efter den andra. Och där är säkert inte roligare för departementschefen och hans medarbetare i departementet att sitta och stryka. Men vi vet alla att det är nödvändigt. Vi måste göra avvägningar, och vi måste ta ansvaret för dem.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
Herr talman! Fröken Olsson sade att vi snart får se resultatet av utredningen i vattenvårdsfrågan och att departementschefen då kommer att framlägga förslag. Hon framhöll också att det här gäller en oerhörd satsning på hundratals miljoner kronor. Fröken Olsson tycks emellertid ha missuppfattat hela frågeställningen. Vad vi motionärer nu begär är att de institutioner som byggts och står färdiga skall få den personal som behövs för att de skall kunna fungera. Och det är inte fråga om hundratals miljoner kronor eller kanske miljarder, utan om ganska begränsade samhällsutgifter — men utgifter som är nödvändiga! Samhället måste acceptera att vägen till kunskap och till en lösning på vattenoch naturvårdsproblemen går över forskningen. Vi kommer aldrig ifrån det.

Detta gäller inte minst det område som jag här berört. Om riksdagen hade. vidtagit åtgärder i tid, skulle inte huvuddelen av. våra vattenområden vara förstörda i dag. Jag vill rekommendera fröken Olsson att resa upp till Hallstavik och studera den stora industriledning ut i Östersjön som man där planerar och som kommer att kosta ungefär 20 miljoner kronor. Ingen kan i dag säga om den ledningen kommer att fungera på det sätt man önskar, ty det har inte bedrivits den forskning på området som behövs. Jag erinrar också om att det nu planeras en avloppstunnel från Mälaren för regionen Storstockholm-—Uppsala. och man kalkylerar med att den skall kosta 600 å 700 miljoner kronor. Mer den kommer kanske att kosta en mil jard, vad vet jag? Det sorgligaste är emellertid att om lortvattnet från den tunneln ledes ut i Östersjön, så vet vi inte vilken skada detta kan förorsaka både för fisket och i andra avseenden. Östersjön anses i dag vara ett stort vattenområde, men det förekommer där utflöde av avfallsvatten från samtliga länder som gränsar till Östersjön. Då vore det väl rimligt att ta upp en diskussion om att söka förhindra att Östersjöns vatten förstördes ytterligare. Vi leder ut avfall i Östersjön, men vi vet inte vilka följder det kan få. Man kastar ut skrot i Östersjön. Vad vet vi om de följder som det kommer att föra med sig? När vi släpper ut alla dessa kemikalier — man anser att det varje år tillkommer cirka 300 000 olika nyanser vad vet vi om det som inträffar i våra vattenområden? Här måste det vara viktigt med forskning. Herr talman! Det hölls nyligen en större sammankomst inom Stockholms län för att diskutera vattenvården, och det är ganska egendomligt om man inte tidigare lagt märke till dessa problem. I Dagens Nyheter, som mycket kraftigt har propagerat för renare och bättre vatten och en aktivare vattenvård, sägs uttryckligen att Mälaren är pensionsmässig. Tyvärr reagerar ett vattenområde på ungefär samma sätt som en människa. År 1900 fanns det ungefär 1300 läkare i vårt land. Vi räknar med att antalet år 1970 skall vara 9 400. år 1960 hade vi 120 000 anställda i svensk sjukvård, och vi räknar med att siffran år 1980 skall vara 250 000. Men hur många anställda har vi för att sköta våra vattenområden? Hur många forskare finns det?

Även om första kammaren kanske fällt dessa motioner, är det angeläget att riksdagen ger till känna en uppfattning. Jag vill också vädja till statsrådet att om möjligt försöka komma igen med en proposition till höstriksdagen, om inte förr. Frågan är så viktig att det ur samhällets synpunkt är mycket allvarligt med varje uppskov.
Herr talman! Jag brukar inte delta i debatter om motioner som gäller enskilda tjänster, ingalunda på grund av någon sidovördnad mot motionärer som inte har fått gehör i utskottet utan därför att jag mycket ogärna vill yttra mig om förslag som jag vet kommer att vara aktuella nästa år eller året därpå. Varje form av polemik mot sådana motioner kunde möjligen misstolkas och kanske skada de personer det är fråga om. Men jag vill, eftersom vi har haft ganska många sådana debatter, säga ett par saker i samband med de motioner det här gäller. Herr Tobés motion avser en personlig professur i entomologi för laborator Kullenberg, och det är självfallet att denna professur kan motiveras som en honnör för en framstående forskare, som jag väl känner. Men det är inte så att forskningen därigenom förs framåt. Laborator Kullenberg och många i hans situation har en ordinarie forskartjänst, de är medlemmar av fakulteten, har l1okaler, egna anslag, egna tjänster. Det är alltså fråga om en bättre position inom forskningsvärlden. Laborator Kullenberg har dessutom en mycket uppmärksammad fin institution på Öland. Han är med andra ord verkligt erkänd och etablerad. Under budgetbehandlingen i år har det liksom tidigare år varit mycket svårt, med det rådande kärva läget, att inrätta en tjänst som universitetsmyndigheten — i detta fall universitetskanslersämbetet — inte föreslår för nästa år. Det är ju alldeles omöjligt att anse att det är fråga om någonting annat än en uppskattning som man på detta sätt vill visa en, som jag säger, fram stående forskare. Det är inte forskningen det är fråga om denna gång. Det finns alltså ett förslag från universitetskanslersämbetet att laborator Kullenberg senare skall få en professur. När det gäller limnologien, som jag faktiskt känner till ännu bättre, eftersom jag varit med från början när professor Rodhe även han en gång laborator — byggde upp denna forskning inte bara i Uppsala utan även vid stationen i Erken, vill jag säga att det är en mycket livlig och vital forskningsmiljö som professor Rodhe har lyckats skapa. Han arbetade under många år -— vilket jag hoppas att herr Lundberg vet — i verkligt provisoriska lokaler vid Uppsala universitet, och han hade så många forskare hos sig att de inte fick rum i dessa lokaler. Därför erhöll han en ny institution, och jag tror jag kan påstå att det är en institution på allra högsta nivå. Nu utnyttjar herr Lundberg detta som argument för att det också skall vara ordinarie tjänster, och det kan han ju göra. Men man bör ha klart för sig att utvecklingen är den helt naturliga: en begåvad forskare, vital och med nya uppslag, som lockar andra unga forskare till limnologien, blir laborator och så småningom professor. Forskarskaran växer och han får en ny institution, som han ännu inte hunnit växa i, i varje fall inte med ordinarie lärarbefattningar. Vad herr Lundberg säger om vattenvården kan jag i många avseenden helt instämma i. En kraftig propaganda på detta område är nödvändig. Som väckare när det gäller vattenvård och allmän folkhälsa tror jag att herr Lundberg gör stor nytta när han här dundrar på. Men då han argumenterar för en laboratur i ämnet — det är ju bara den det är fråga om — Ööverargumenterar han. Det är inte så att vi genom inrättandet av denna laboratur — vilket jag verkligen hoppas få medverka till någon gång — plötsligt ger forskningen en mängd nya tillskott. Personen i fråga finns redan vid institutionen, och det är alltså inte någon ny forskare som skulle komma dit. I detta fall som i så många andra är det fråga om att ge forskaren en tryggare ställning, och det är självfallet ett argument som vi måste respektera och ta hänsyn till. Men då skall man argumentera på den linjen och inte som om hela den svenska vattenvården skulle komma i ett annat läge, därest i detta fall en välkänd forskare i stället för att vara docent och avlönad på lösa forskningspengar — som är ganska säkra, herr Lundberg — inte i år får sin laboratur. Jag har, herr talman, velat begagna detta tillfälle inte till att ägna mig just åt de aktuella motionerna utan till att diskutera hela den problematik som vi i departementet och i riksdagen så ofta står inför när det gäller inrättande av ordinarie tjänster för forskare.

Herr talman! Jag erkänner att jag inte endast föreslagit inrättande av en laboratur utan även andra tjänster. Men för att vi skall utbilda forskare på detta område, som industrien och hela samhället nu har så stort behov av, måste det finnas en fast organisation, en grupp fasta tjänster. Det är riktigt att vi har byggt institutioner, men herr statsrådet tror väl inte att jag skulle underlåta att gå igenom dessa innan jag skriver en motion? Jag har besökt varje institutionslokal och varje rum och vågar därför påstå att herr statsrådet, om han gör ett besök på limnologiska institutionen, skall upptäcka att det finns utrymmen och dyrbar utrustning som står outnyttjade. Det billigaste från samhällets synpunkt är att man där får de tjänster som är erforderliga för att man skall kunna bedriva en kontinuerlig forskning och ge de studerande möjligheter att utveckla denna. Det är på den punkten som det brister. Jag tror att herr statsrådet lika bra som jag vet hur vi har syndat i detta avseende. Om vi inte försöker att bättra oss blir det ett syndafall rakt in i en katastrof. Jag skulle önska att herr statsrådet mycket snabbt ville bidraga till att härvidlag liksom när det gäller hälsovården i övrigt försöka både förebygga, lindra och bota sjukdom. Det behövs lika väl på detta område som på andra.

Herr talman! Jag begärde först och främst ordet för att understryka för utskottets talesman, fröken Olsson, att den motion jag talade för men på grund av läget inte yrkade bifall till avsåg att omvandla en laboratur till en professur först under budgetåret 1968/69. Det förslaget var alltså ännu billigare. När nu statsrådet Edenman har tagit del i debatten ber jag att få tacka för hans uppskattande ord om laborator Kullenberg som en välkänd och välrenommerad forskare och akademisk lärare. I statsverkspropositionens redovisning av vad kanslersämbetet har föreslagit är emellertid omvandlingen av hans tjänst till professur faktiskt uppsatt till budgetåret 1967/68. Vi ansåg att vi i denna situation borde motionera för att påminna om saken. Att döma av vad statsrådet nu sade finns det goda förhoppningar att få igenom förslaget ett följande år. Fröken Olsson framhöll att statsrådet givetvis har rätt att stryka i kanslersämbetets förslag på samma sätt som kanslern stryker och ändrar i universitetens förslag. Det finner jag också alldeles riktigt, men jag skulle i så fall vilja ha litet utförligare motiveringar när statsrådet går ifrån det högsta ansvariga ämbetsverkets uppfattning. Angående de föreslagna innehavarna av de två professurer jag berörde — jag påstår inte att de inte skulle vara värdiga, ty det vet vi att de är — stär det om laboratorn i seismologi att »vederbörandes kompetens för en sådan tjänst är väl vitsordad» och om labora torn i geokosmofysik att han är »enligt vad jag erfarit väl kompetent för en sådan tjänst». Dessa allmänna omdömen skall alltså motsvara sakkunnigutlåtanden, ansökningstid o.s.v. vid pröfessorstillsättningar i allmänhet — för personliga professurer tillämpas ett alldeles särskilt förfarande. — När man nu enligt uppgift haft 200 tjänster att gallra mellan och här tar upp sammanlagt fem stycken, vore det kanske önskvärt med en litet starkare motivering på de punkter där man inte följer kanslersämbetet. Detta var alltså innehållet i mitt förra inlägg.
Herr talman! I och för sig är herr Tobés begäran rimlig, men det är av tekniska skäl nästan omöjligt att i denna mängd av ärenden ge personliga motiveringar. Jag skall dock gärna göra det när det gäller omvandlingen till professurer av de bägge laboraturer det här är fråga om, dels en laboratur i seismologi i Uppsala och dels laboraturen i geokosmofysik för laborator Hultqvist i Kiruna. I fråga om den första kan sägas att knappast någon svensk medborgare är okunnig om att laborator Båth på sitt område är en av de mest uppmärksammade internationella forskarna när det gäller seismologi. Hans mätstation är känd i hela världen. Det är han som ger oss upplysningar om när någon gång — tyvärr händer det alltför ofta — ett vätebombprov äger rum någonstans i världen. Han har en internationell lärjungeskara som verkligen är imponerande och en av de största i Uppsala. I vissa länder är han kanske en av de mest kända forskarna. Han är framförd av fakulteten men inte så högt uppsatt på listan av universitetskanslersämbetet. I detta läge och med hela den internationella bakgrund jag här har sökt skildra tyckte jag, att det var på tiden att man från svensk sida blir represente rad med en professur i seismologi i stället för en laboratur. När det gäller laborator Hultqvist i Kiruna och hans laboratur i geokosmofysik är också Vetenskapsakademien inblandad. Anledningen till att jag där stannade inför just den laboraturen är helt enkelt de stora satsningar som ESRO gör vid det nya raketskjutfältet uppe i Kiruna. även om Kiruna geofysiska laboratorium inte har direkt inkopplats på den saken, är ändå laborator: Hultqvist den enda svenska toppforskare som är permanent placerad där uppe. Han är självfallet fullt kompetent för en professur. Även i det fallet finns det alltså en internationell motivering för mitt val bland en mängd förslag att omvandla laboraturer till professurer. Även om herr Tobé inte är nöjd med min motivering, hoppas jag dock att han accepterar att det är en motivering.

Herr talman! Jag skulle vilja säga till herr Lundberg att jag naturligtvis inte menade att en ombyggnad av den limnologiska institutionen i Uppsala skulle kosta hundratals miljoner eller miljarder kronor. Men om vi i framtiden skall kunna rena våra vattendrag och undvika luftföroreningar och vattenföroreningar, då kommer det att kosta miljarder. Visst lönar sig all forskning, under förutsättning av att forskningens resultat sedan föres ut i den praktiska verkligheten. Och vi vet alldeles för litet på vattenvårdens område, det är helt visst och sant. Av brist på arbetskraft och brist på ekonomiska resurser har vi inte heller kunnat tillämpa det lilla vi vet. Varenda kommunalman vet åtskilligt om vad som skulle kunna göras åt hans samhälles avloppsförhållanden, om man hade haft resurser därtill. Men sedan är det mycket han fortfarande inte vet. Det räcker emellertid ett gott styc ke om vi verkligen kunde tillämpa vad vi redan vet. : Det kommer att krävas en oerhörd satsning från stat och kommuner för att vi skall komma någon vart på vattenvårdens område. Forskningen, som framför allt är en statlig uppgift, måste här i stor utsträckning in i bilden. Och då kommer säkerligen limnologien i Uppsala att spela en stor roll, men den är ingalunda ensam därom. Vad jag ville ha sagt är alltså att limnologien måste sättas in i sammanhanget, när vi skall överblicka de medel som vi under de närmaste åren kan lägga ned på detta område. Dem måste vi använda där de bäst behövs och där de gör omedelbar nytta. även limnologiska institutionen i Uppsala kommer då säkert att få del av medlen, men den blir inte den enda.
Herr talman! Jag har den uppfattningen att denna institution inte blir den. enda, men det är ju rimligt att de institutioner vi redan har är funktionsdugliga. Det är riktigt som fröken Olsson sade att vi vet så litet om dessa frågor. Det är därför nödvändigt att vi nu satsar på forskningen. När jag hörde fröken Olsson tala kom jag att tänka på någon som sagt att han var glad att han vet att han ingenting vet. Jag undrar om fröken Olsson har tänkt likadant och resignerat. Det skulle vara det farligaste av allt, om vi resignerade inför de problem som vi ställs inför. Jag anser att det är rimligt att satsa dessa mycket begränsade medel för att få verklig forskning på detta område. Det är endast detta jag har velat ge uttryck åt i mina motioner.

Herr talman! Studierådgivning m.m. vid universitet och högskolor har snabbt ökat i betydelse. Riksdagens beslut angående möjligheten till avvisning av studerande från universitetsutbildning och skärpta regler för rätten att studera förutsätter ovillkorligen ett ökat stöd åt de universitetsstuderande i fråga om studierådgivning och kurativ verksamhet. Även den kraftigt ökade tillströmningen till den högre utbildningen, särskilt till universitetens filosofiska fakulteter, ökar behovet av studierådgivning och studievägledning. Av särskild vikt synes det vara att de studerande ges studieteknisk information. Det är angeläget såväl ur de studerandes synpunkt som ur samhällets. Genom en effektiv studierådgivning och studievägledning kan studietiden förkortas, och därigenom minskas trycket på de begränsade utbildningsresurserna. När nu universitetskanslersämbetet vill bedriva en omfattande försöksverksamhet med särskilda kurser i studieteknik m.m, bör riksdagen i enlighet med vad som har föreslagits i motionerna I: 393 och II: 498 anvisa härför nödiga medel. Under hänvisning till det anförda ber jag att få yrka bifall till reservation nr 7.

Herr talman! Vid punkten 15 i statsutskottets utlåtande nr 40 behandlar vi de likalydande motionerna nr 393 i första och 498 i andra kammaren, som går ut på att riksdagen måtte besluta att försöksverksamhet med kurser i studieteknik skall anordnas vid universiteten. Utskottsmajoriteten har avstyrkt förslaget av ekonomiska skäl. Behovet av en förbättrad studierådgivning bestrides inte. Det heter att studierådgivningen får anses vara ett så betydelsefullt inslag i den akademiska undervisningen, att det är önskvärt med ytterligare förbättringar. Det har emellertid inte gått att få mer än vad vi brukar kalla en välvillig skrivning från utskottsmajoritetens sida. Reservanterna föreslår att riksdagen skall anvisa 120 000 kronor utöver vad utskottsmajoriteten har förordat och att de medlen skall användas för att anordna försöksverksamhet i studieteknik vid universiteten och vid vissa högskolor. Universitetskanslersämbetet hade i sina petita begärt detta belopp med motiveringen att införandet av fasta studiegångar vid de filosofiska fakulteterna och etablerandet av universitetsfilialer samt den ökade rekryteringen och den därav betingade förändringen i sammansättningen av gruppen nybörjare gör att det krävs förbättrad studieteknisk information och studierådgivning. Den förändring av nybörjargruppen som är omnämnd består i att antalet förstagångsakademiker ökat, att det blivit allt fler gifta studerande och att antalet odeciderade studerande är större än tidigare. Den av universitetskanslersämbetet tillsatta universitetspedagogiska utredningen har också föreslagit en utökad undervisning i studieteknik för de olika disciplinerna. Utredningen framhåller att det föreligger behov av studieteknisk rådgivning i form av introducerande studieteknikkurser för de nyinskrivna vid universitet och högskolor i anknytning till studierna i det ämne som inleder studiegången. Jag vill understryka att detta är mycket viktigt. På det sättet ökas förutsättningarna för den studerande att komma i gång ordentligt med sitt studiearbete.

Detta är, herr talman, bakgrunden till reservationen, men låt mig också säga några få ord om studierådgivningens allmänna betydelse. Årligen förloras betydande värden på grund av studieförseningar och studieavbrott, och det är ingalunda uteslutet att orsaken i ett flertal fall är bristande studieteknik. De studerande själva har också genom sina organisationer framfört önskemål om förstärkningar på studieteknikens område. Detta är naturligt. De studerande får ju därmed förbättrad studieteknik, och därigenom får de också bättre möjligheter att snabbt nå fram till sina examina, samtidigt som de kan känna större trivsel under sin studietid. Enligt min mening innebär ökad undervisning i studieteknik vid våra universitet och högskolor en ekonomisk vinst för såväl den enskilde studeranden som för samhället. Jag kommer därför fram till att ett bifall till reservationen innebär att vi förbättrar våra ekonomiska resurser. Det belopp det gäller är inte stort, men följdverkningarna av en Ökning av anslaget i enlighet med reservanternas förslag anser jag vara ett betydande ekonomiskt värde. Men utöver de ekonomiska synpunkterna bör naturligtvis också de mänskliga synpunkterna anläggas. Många stu derande har stora problem på grund av anpassningssvårigheter i sin studiemiljö och studiesituation, och det blir allt flera som får sådana svårigheter i takt med att antalet studerande ökar. I många fall beror dessa ungdomars problem på att de inte har lyckats få grepp om det ämne de skall studera. De vet inte hur de skall handskas med studiematerialet, och det är då ofta studietekniken som fattas. Jag har i andra sammanhang här i riksdagen framhållit att studierådgivningen inte skall vara organiserad så, att det bara sitter någon på en expedition och tar emot studerande som har problem. Visst bör även den formen tillämpas, men jag tillmäter den uppsökande verksamheten mycket stor betydelse. Studierådgivningen skall vara sådan, att vederbörande studierådgivare tar initiativ och ägnar sig åt en uppsökande verksamhet. Jag menar därmed, att när det inträffar misslyckanden i tentamina, när frånvaron från undervisningen är stor utan att vara motiverad eller när det märks att den studerande inte ägnar den omsorg och det intresse åt studierna som erfordras för att vederbörande skall vinna framgång i studierna, skall kontakt tas med den studerande. Sjukdom och familjeskäl är andra faktorer som kan utgöra orsak till försening i studierna. I sådana fall är det ofta nödvändigt att ge de studerande hjälp så att de snabbt kommer i gång med studierna igen. Med tanke på det ansträngda läge i fråga om såväl undervisningslokaler som lärare som vi har här i vårt land är det av intresse för såväl den studerande som samhället att studietiden inte blir onödigt lång. När den studerande inte förmår hålla studietakten bör hjälp kunna ges åtminstone så långt att vederbörande behärskar studietekniken. Den förbättring i arbetsvanorna som en effektivare studieteknik leder till, medverkar till en bättre inlärning och på så sätt till ett mera rationellt utnyttjande av utbildningsresurserna. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till reservationen nr 7.

Herr talman! Jag vågar på grundval av såväl egna erfarenheter som ideliga informationer påstå, att viktigare än det mesta på universitetsutbildningsnivå är för närvarande formerna för studierådgivning och studieteknik. Detta är ett sedan universitetens tillblivelse försummat område. Universitetspedagogiska utredningens mastiga betänkande, betitlat Studierådgivning på universitetsnivå, ett stencilerat aktstycke på cirka ett kilo, är både till omfång och innehåll ett vältaligt vittnesbörd om ackumulerade försummelser. Jag misstänker, att detta förnämliga aktstycke på grund av sin längd inte blir läst och begrundat av så många som egentligen borde ta del av det. Kanske inte ens de som nu pläderar för studierådgivning och studieteknik har vågat ta itu med detsamma. Målet för studieteknisk rådgivning sägs sammanfattningsvis i betänkandet vara att befordra förnuftiga arbetsvanor och därmed bidraga till effektivast möjliga inlärning och behållning. Allt som kan göras för att uppnå detta mål bör göras snarast och oförtrutet. Här är, om man skall se det krasst, stora pengar att spara, förutom att man spar mänsklig energi. Till vad som tidigare i dag sagts i ämnet vill jag bara tillägga, att vi inte får glömma, att information om studier och studieteknik för eleverna på gymnasienivå självfallet utgör basen för motsvarande information på universitetsnivå. Det måste vara av väsentlig betydelse för studenterna, att informationen redan i gymnasiet och motsvarande skolformer blir verkligt effektiv. Som universitetspedagogiska utredningen påpekar — den som läser den noggrant finner även detta — finns det behov av samordning och samarbete. Hur detta skall gå till, borde ha sitt stora intresse. Många vill i detta sammanhang på nytt aktualisera det flera gånger tidigare framförda förslaget om särskilda yrkesvalslärare på det gymnasiala stadiet. Sådana skulle utan tvivel kunna göra en betydelsefull insats genom att begränsa felvalet av studievägar redan på ett tidigt stadium. Frågan om studierådgivning och studieteknik är alltså ett omfattande komplex, kanske mer omfattande än vad som framkommit här i dag och värt att satsa pengar på. Vinsterna blir otvivelaktigt stora på sikt för såväl den enskilda individen som för samhället. Jag yrkar alltså bifall till reservationen nr 7.

Herr talman! = Utskottsmajoriteten framhåller »att studierådgivningen får anses vara ett så betydelsefullt inslag i den akademiska undervisningen, att det är önskvärt med ytterligare förbättringar när resurserna så tillåter», och reservanterna säger att statsmakterna har beslutat om en betydande ökning av utbildningskapaciteten under de närmaste åren. Vi är alltså fullkomligt överens i sak. Detta är en ytterst väsentlig fråga. Det har skett en hel del men behöver göras mera. Här har vi alltså en typisk avvägningsfråga. Utskottsmajoriteten har ansett att vi, eftersom det ändå gjorts ganska mycket på detta område, kan lugna oss ett tag och låta åtgärderna så att säga slå igenom innan vi tar nästa steg. Reservanterna har mera bråttom och menar att vi är tvungna att redan i år öka resurserna. Det är som sagt en avvägningsfråga, och det är väl inte möjligt att säga att det ena är rätt och det andra fel — var och en vidhåller nog sin ståndpunkt. Jag ber att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Medan majoriteten i utskottet på denna punkt biträder förslaget i statsverkspropositionen föreslår reservanterna ett med 1 miljon kronor förhöjt anslag. Givetvis är vi reservanter medvetna om att det statsfinansiella utrymmet för anslag är begränsat. Därför har vi också iakttagit en återhållsam attityd när det gällt att begära ökningar av anslagen till olika forskningsområden. Vi anser emellertid att en höjning av just detta anslag är synnerligen väl motiverad, eftersom såväl naturvetenskaplig som teknisk forskning främjar produktionsstegringen i vårt land.

Det är tvärtom mot bakgrunden äv vad statsrådet sålunda sagt som jag biträder reservationen. Jag anser att det i detta läge är nödvändigt med en kraftig satsning på forskning för att utveckla nya produkter och nya metoder och för att snabbt få in dessa i produktionen och därigenom skapa bättre framtidsutsikter. Detta är givetvis inte den enda åtgärd som krävs av industrien, men den utgör ett viktigt inslag i insatserna för framtiden. Det gäller att få fram åtråvärda kvalitetsprodukter och nyheter, som vi kan sälja på export och därmed förbättra vår handelsbalans. En forskning som är inriktad på att främja produktiviteten i näringslivet bidrar givetvis också till att åstadkomma bättre balans i vårt lands ekonomi. Kan vi exportera, ökas våra möjligheter att upprätthålla vår standard, och vi kan då också lämna ökade anslag till forskning och utvecklingsarbete. Det finns all anledning att nu erinra om detta när det från olika håll förs fram välmotiverade framställningar om ökade anslag på olika områden. Jag tror att dessa anslagsökningar behövs, men för att vi skall få möjligheter att lämna högre anslag måste vi i första hand tänka på de områden som kan främja produktiviteten och bidra till en snabbare produktionsstegring. Det gäller både att kunna behålla de gamla marknaderna och att erövra nya. Och det lär ingalunda saknas upp slag till forskning som kan främja den industriella utvecklingen. När det sedan gäller den naturvetenskapliga forskningen på längre sikt, så finns det, som tidigare i dag har antytts, flera områden där vi behöver grundforskning, behöver effektivt engagera vetenskapen och forskningen. Vi vet att miljöförändringarna sker snabbt och att vi måste inte bara kunna anpassa oss utan också uthärda i det förändrade samhälle som blir en följd inte minst av teknikens landvinningar. Man kan erinra om luftföroreningarna och i samband därmed kan man t.ex. tala om svaveldioxiden som produceras genom förbränningen av tunga oljor för uppvärmningsändamål och kan tala om kloakutsläppen när det gäller vattenföroreningarna. Och visst är detta områden där vi behöver forskning. Men allt detta kräver pengar. Vi har emellertid ansett att det nu är angeläget att vi får i gång en forskning av sådan art att den ger oss förbättrade ekonomiska resurser. Det finns alltså enligt min mening välgrundade motiv för att anslå ytterligare en miljon utöver det belopp som utskottsmajoriteten föreslagit. Jag ber därför att få yrka bifall till reservation nummer 10.

Herr talman! Två anslag till statens naturvetenskapliga forskningsråd på sammanlagt 21,9 miljoner kronor är uppförda i riksstaten för detta år. Det ena är ett förslagsanslag på 620 000 kronor till förvaltningskostnader, och det andra är ett reservationsanslag på 21,3 miljoner till naturvetenskaplig forskning. Statens naturvetenskapliga forskningsråd har begärt avsevärda höjningar av dessa båda anslag för nästa budgetår. Man begär faktiskt drygt 18 miljoner kronor mer än tidigare. Departementschefen går med på 4,2 miljoner. turvetenskapliga forskningsråd av Öönskemålet att skapa förutsättningar för en förbättrad forskarrekrytering och av det ökade behovet av material. Dessutom erfordras enligt rådet större resurser för Sveriges deltagande i den europeiska organisationen för astronomisk forskning rörande södra stjärnhimlen , och den s.k. internationella hydrologiska dekaden. Bland övriga särskilt kostnadskrävande projekt anger rådet bl.a. rymdforskning och molekylärbiologisk forskning. Vidare föreslår — statens naturvetenskapliga forskningsråd att en forskargrupp för preparativ organisk kemi inrättas nästa budgetår och att denna placeras vid Göteborgs universitet. Gruppen bör enligt förslaget ställas under ledning av en extra ordinarie professor, och till förste innehavare av den professuren föreslås docenten vid Göteborgs universitet Arne Brändström. Departementschefen har nu anslagit 24,8 miljoner till naturvetenskaplig forskning. Vi har från folkpartiets sida tidigare i flera olika sammanhang framhållit vikten av att den svenska centrala forskningsadministrationen blir föremål för en allsidig utredning. Målsättningen skulle vara att skapa en organisation som möjliggör en långsiktig forskningsplanering och därmed också en klar redovisning av de prioriteringskriterier som utnyttjas vid anslagstilldelningen. Jag tycker att behovet av en sådan utredning med all önskvärd tydlighet framgår av den föreslagna anslagstilldelningen till de olika forskningsråden, där ecklesiastikministern inte har närmare motiverat sina ställningstaganden eller anfört eventuella synpunkter från forskningsberedningen som stöd för sina ställningstaganden. De konkreta anslagssummorna till de olika forskningsråden är uppenbart otillräckliga. Vi är medvetna om att vi statsfinansiellt befinner oss i ett svårt läge och att det ekonomiska utrymmet är begränsat. Därför har vi nöjt oss med att föreslå vissa mindre höjningar. I andra sammanhang har vi också föreslagit besparingar. På några punkter är emellertid skillnaden mellan forskningsrådens äskanden och departementschefens förslag alltför stor. Detta gäller framför allt anslaget till naturvetenskaplig forskning. Forskningsråden har där föreslagit höjningar på 18 miljoner kronor men departementschefen går endast med på 4,2 miljoner. Till skillnad från statsrådet anser jag att ökade resurser redan nu måste ges den naturvetenskapliga forskningen, så att syftet med den forskningen kan förverkligas. Därför har vi i en reservation föreslagit att anslaget till naturvetenskaplig forskning räknas upp med 1 miljon kronor.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

Herr talman! Det råder stor enighet om behovet och betydelsen av naturvetenskaplig forskning. I ett särskilt yttrande vid punkten 54 har statsutskottets högerledamöter gjort ett uttalande, där vi säger att denna forskning är av hög angelägenhetsgrad eftersom den ofta är inriktad på att främja produktiviteten i näringslivet och därmed bidrar till en snabbare produktionsstegring. Men man har anledning vara kritisk mot planeringen av forskningen, och vid fjolårets riksdag hade vi ju också en ganska omfattande debatt om den saken här i kammaren. Då riktades det från skilda håll kritik framför allt mot vad man ansåg vara en brist på planering. Jag skall emellertid inte nu ta upp den debatten igen. Kammarens ledamöter håller mig säkert räkning för om jag inskränker mig till det ärende som nu behandlas. ning är för innevarande år nära 22 miljoner kronor, och forskningsråden har begärt en ökning med ungefär 18 miljoner. Det har Kungl. Maj:t vid avvägningen av olika behov inte kunnat biträda, utan stannat vid 4,2 miljoner kronors ökning. Därav ligger 1,4 miljon kronor som avser naturresursforskningen på jordbrukshuvudtiteln. Denna ökning på drygt 4,2 miljoner kronor på innevarande budgetårs forskningsanslag innebär en uppräkning med ungefär 19 procent. Man kan givetvis diskutera om den uppräkningen är tillräcklig. Nästa fråga man har rätt att ställa — och det är särskilda skäl att göra det med anledning av argumenteringen här för reservationen — är om det är motiverat att höja anslaget med just precis en rund miljon kronor, som det föreslås i reservationen 10. Jag skulle kunna acceptera en ökning utöver Kungl. Maj:ts förslag för en preciserad, konkret forskningsuppgift som kunde visas vara utomordentligt angelägen, men jag är inte beredd att biträda den uppfattningen, att det för näringslivets produktivitetsökning är särskilt angeläget att utforska södra stjärnhimlen.

Eftersom statsutskottets majoritet känt sig övertygad om detta har jag inte annat att tillägga än att yrka bifall till denna majoritets hemställan.